Fru talman! Désirée Pethrus har frågat mig vad jag avser att göra för att utreda möjligheten att klassa endometrios som en folksjukdom och ta fram nationella riktlinjer för diagnos och behandling av sjukdomen. Désirée Pethrus har vidare frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att kvinnor med svåra besvär ska kunna ha möjlighet till sjukskrivning och få sina läkemedel täckta av högkostnadsskyddet samt för att motverka barnlöshet hos de drabbade kvinnorna.Inledningsvis vill jag säga att endometrios innebär stora besvär för de drabbade kvinnorna, såväl fysiskt som psykiskt. Trots det vittnar många kvinnor om att det ofta är svårt att få förståelse för sjukdomen och adekvat behandling inom hälso och sjukvården. Det är självklart inte acceptabelt. Alla patienter, kvinnor och män, ska bli bemötta på ett respektfullt sätt och få del av hälso och sjukvården på jämlika villkor.Kvinnors hälsa är ett angeläget område för regeringen. I den budget som regeringen lade fram för två dagar sedan satsar regeringen 200 miljoner kronor i år på att förbättra förlossningsvården och kvinnors hälsa. Åren 2016-2019 uppgår satsningen till 400 miljoner kronor per år. Désirée Pethrus vill att jag ska verka för att endometrios klassificeras som en folksjukdom. Det finns i dag inte någon sådan formell klassificering av folksjukdomar. Det ska inte heller vara nödvändigt för att erbjudas god vård.När det gäller nationella riktlinjer för endometrios vill jag i första hand hänvisa till att Socialstyrelsen redan har regeringens uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för god vård för långvariga sjukdomar som berör många människor eller andra allvarliga sjukdomar där vården tar stora resurser i anspråk. Nationella riktlinjer finns i dag för huvuddelen av dessa sjukdomar, till exempel diabetes, rörelseorganens sjukdomar, hjärt och kärlsjukdomar, demens och depression. Nationella riktlinjer är dock bara ett av flera nationella kunskapsstöd som tas fram för att driva på utvecklingen av hälso och sjukvården. Jag vill också lyfta fram att hälso och sjukvård ska ges med utgångspunkt från vetenskap och beprövad erfarenhet även om det inte finns nationella riktlinjer på området. Inom ramen för regeringens satsning på vården för personer med kroniska sjukdomar har ett arbete inletts för att stimulera framtagande av kunskapsstöd på flera områden där det i dag saknas nationella kunskapsstöd. Till exempel beslutade regeringen nyligen om ett uppdrag till Socialstyrelsen om 1,5 miljoner kronor. Uppdraget innebär att Socialstyrelsen ska undersöka behovet av att utveckla nationella riktlinjer eller andra former av kunskapsstöd för flera kroniska sjukdomar. Uppdraget ska genomföras som en förstudie med syfte att identifiera kroniska sjukdomar där behovet av kunskapsstöd är som störst.När det gäller frågan om vilka initiativ jag avser att ta för att läkemedel för behandling av endometrios ska omfattas av högkostnadsskyddet kan jag konstatera att redan i dag ingår läkemedel som används för behandling av endometrios i högkostnadsskyddet. Det är Tandvårds och läkemedelsförmånsverket som fattar beslut om vilka läkemedel som ska ingå i högkostnadsskyddet. Beslut fattas utifrån kriterier som anges i lagen om läkemedelsförmåner och bygger på tre grundläggande principer: behovs och solidaritetsprincipen, människovärdesprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Det är det företag som har marknadsföringstillstånd för ett läkemedel som ansöker om att ett läkemedel ska ingå i förmånerna och som ska visa att läkemedlet uppfyller kraven för subvention i lagstiftningen. Då dessa beslut är att betrakta som myndighetsbeslut är jag som statsråd förhindrad att ha synpunkter på dem. När det gäller frågan om sjukpenning vill jag framhålla att enligt socialförsäkringsbalken har man rätt till sjukpenning vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Det gäller oavsett sjukdomstillstånd. Avslutningsvis vill jag på nytt understryka att hälso och sjukvården ska ge vård efter behov och på lika villkor. Det framgår av hälso och sjukvårdslagens portalparagraf och gäller självklart även kvinnor med endometrios.
Fru talman! Jag tackar ministern för svaret, även om jag naturligtvis inte är helt nöjd med allt som ministern sa.Man kan undra varför man i en sådan här debatt i riksdagen ska ta upp en sjukdom. Jag förstår att sjukvårdsministern inte här kan debattera alla sjukdomar och vad läkekonsten ska göra för att hjälpa alla de här personerna.Men när det gäller vissa sjukdomar som är så vanligt förekommande som endometrios finns det stora brister. Jag tycker själv att det är nästan skrämmande att jag först efter att jag fyllt 50 år fått kunskap om en sjukdom som drabbar var tionde kvinna. Jag har själv börjat sätta mig in i och förstå vilken stor problematik sjukdomen innebär för många och att mycket av ofrivillig barnlöshet, som drabbar många, också har en bärighet på denna sjukdom.Eftersom det är så pass många som var tionde kvinna som drabbas är det, som jag ser det, en folksjukdom. Endometrios ger 20 procent av de drabbade kvinnorna oerhört svåra symtom. Svåra smärtor och många svåra medicinska komplikationer påverkar både den fysiska och psykiska hälsan allvarligt. Sjukskrivning, vård och medicinering måste då fungera, men vården av och informationen till de drabbade är under all kritik. Många får varken diagnos eller behandling. Ofta får man fel diagnos. Den samhällsekonomiska kostnaden blir därför hög, något som också berör oss politiker.Ministern säger att kvinnors hälsa är en angelägen fråga för regeringen. Det är jättebra, och det är bra att det tillförs resurser till det. Men samtidigt tycker jag att svaret visar att man inte har tagit de här kvinnorna som försöker driva frågan via namninsamlingar och sina föreningar på allvar.Okej, om endometrios inte kan klassas som en folksjukdom måste den ändå börja benämnas som en folksjukdom. Vårdguiden.se skriver att patienten ofta får fel diagnos och fel behandling och att man kan få en ökad kronisk smärta om man inte får behandling i tid. Ofta är det kostnader för den enskilde för p-piller, östrogen, hormonbehandling, operationer, smärtlindrande mediciner, samtalsstöd och IVF-behandlingar. IVF-behandlingar är det begränsad tillgång till; det får man inte hur ofta som helst. Det blir alltså en kostnad för de här personerna.Vad skulle man då kunna göra? Ministern tycker inte att det vare sig behövs nationella riktlinjer eller att sjukdomen ska klassas som en folksjukdom. Han säger att alla som behöver bli sjukskrivna får bli det och att alla som vill ha IVF-behandling skulle få det - det är alltså inget problem. Men finns det inte något initiativ som ministern här skulle kunna ange att han vill ta när både läkare och patienter säger att det är hög tid att göra något?I en SVT-intervju säger ministerns pressekreterare att frågan utreds på Socialdepartementet. Handlar det då om uppdraget till Socialstyrelsen som ministern talar om här? Ska jag tolka det som att det bland annat är frågan om endometrios som man ska komma tillbaka med ett svar på?
Fru talman! Jag kan bara understryka igen att Désirée Pethrus interpellation berör ett mycket viktigt ämne. Däremot är det några saker i Désirée Pethrus inlägg som gör att jag måste förtydliga mitt svar.Désirée Pethrus säger att jag inte skulle vilja klassa endometrios som en folksjukdom. Vad jag säger är att folksjukdom inte är någon formell klassning. Däremot finns det en populärvetenskaplig definition, och den anger att om mer än en procent av befolkningen har en sjukdom räknas den som en folksjukdom. Om det reder ut några missförstånd kan jag säga att enligt den definitionen är endometrios definitivt en folksjukdom. Jag kan inte se det på något annat sätt. Däremot finns det ingen klassificering som innebär några andra konsekvenser än att möjligtvis de kvinnor som lider av denna sjukdom och de delar av professionen som arbetar med den kan anse att den får ett formellt erkännande som folksjukdom.Désirée Pethrus påstår också att jag har sagt att det inte behövs några nationella riktlinjer. Det är inte detta jag säger. Vad jag säger är att det finns olika kunskapsstöd att ge för att sprida kunskap om i det här fallet endometrios som sådan och naturligtvis också om olika typer av behandlingar. Ett av dessa kunskapsstöd kan vara nationella riktlinjer.Jag tycker definitivt att det var en riktig tolkning som Désirée Pethrus gav uttryck för i sitt inlägg, nämligen att uppdraget till Socialstyrelsen är att se över vilka ytterligare kroniska sjukdomar som skulle kunna vara föremål för nationella riktlinjer.

Från och med nästa år ökas satsningen till 400 miljoner kronor per år.

Fru talman! Jag tackar Gabriel Wikström för ett svar som var lite mer betryggande än interpellationssvaret. Jag hoppas att få se lite mer eftersom vi ska sträva efter en jämlik vård och att alla ska behandlas på samma sätt i hela landet. Några landsting är duktiga i denna fråga medan andra är mycket sämre. Många läkare har vädjat. De skäms när de är på internationella konferenser. En läkare säger att det är usel vård och att det är ett svek utan like. I medierna har flera läkare som jobbar med dessa frågor sagt att vi måste få till en förändring.Diabetes känner de flesta till. De flesta känner till reumatism, men färre personer drabbas av det än av endometrios. Därför behövs det mycket mer kunskapsinhämtning.Socialstyrelsen kan inte alltid göra något, och de säger att landstingen har ansvaret. Samtidigt har Socialstyrelsen en viktig funktion som signalgivare för jämlik vård över hela landet.Jag tog upp sjukskrivning i min interpellation. Många möts av läkare som inte förstår endometrios och har därför svårt att bli sjukskrivna. En kvinna kan sjukskriva sig själv några dagar, men är hon så allvarligt drabbad att hon inte kan gå till arbetet under en längre tid är ska hon inte mötas av oförståelse. Det är viktigt att vi tar denna kritik på allvar.När jag har börjat ställa frågor till kvinnor som är ofrivilligt barnlösa visar det sig att många har drabbats av endometrios. Många genomgår olika operationer, och efter det kan de inte bli gravida. De har inte heller fått tillräcklig kunskap om detta i samband med operationerna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerDe formella möjligheterna och det formella regelverket finns på plats när det gäller sjukskrivning, hjälp med befruktning och till viss del läkemedel inom förmånen. Grundproblemet är att kunskapen är så lite spridd både inom professionen och bland allmänheten. Socialstyrelsen har i uppdrag att se över vilka fler nationella riktlinjer för kroniska sjukdomar som skulle behöva tas fram. Jag utgår från att endometrios är en av de sjukdomar man tittar på och därigenom bidrar till en formell kunskapsspridning om denna sjukdom.Låt mig till sist åter betona statens engagemang för förlossningsvård och kvinnors hälsa. I och med att vi ger 200 miljoner i år och föreslår 400 miljoner för de nästkommande åren kan vi bidra till de praktiska förutsättningarna för att kunskapen ska spridas och för att de professioner som är berörda ska kunna ta till sig den kunskap som finns och tillämpa den i sitt dagliga arbete.
Fru talman! Jag tackar statsråden för inläggen och för det engagemang som jag upplever att statsrådet har. Jag hoppas att denna debatt bidrar till att vi ser över hur fler kan få rätt vård och behandling i tid så att vi kan förebygga sjukskrivningar och annat som kostar samhället mycket pengar. Vid sidan av det enskilda lidandet har vi en kostnad för samhället. den 12 mars sa han att om vi blir 10 procent bättre på att vårda dessa kvinnor skulle vi tjäna mellan 50 miljoner och 100 miljoner kronor per år.

Fru talman! Låt mig åter understryka för Désirée Pethrus att regeringen har ett stort engagemang i frågan.

Det känner jag igen från andra undersökningar, inte minst när man tittar internationellt.Det är dessa effekter jag tror att vi skulle kunna få av att uppmärksamma endometrios mer och genom att sprida kunskap om problematiken. Då kan alla de kvinnor som i dag lider, många gånger kanske i tysthet, få adekvat behandling och leva ett hälsosammare och rikare liv.Överläggningen var härmed avslutad.